Herr talman! Tobias Krantz har frågat mig dels vilka åtgärder som jag avser att vidta i syfte att introducera omvänd kommunarrest för kvinnofridskränkare i lagstiftningen på bred front i hela landet, dels om jag är villig att pröva tidsbegränsad försöksverksamhet för att vinna erfarenheter om vilka effekter en sådan ny bestämmelse kan få. Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är en högt prioriterad fråga för regeringen. Länge glömdes våld mot kvinnor och andra brottsofferfrågor bort. Det är viktigt att vi, trots många framsteg på området, påminner oss om att brottsoffer i många sammanhang fortfarande glöms bort eller riskerar att hamna mellan stolarna. Alliansregeringen tar brottsofferfrågorna på stort allvar. Besöksförbud är ett av flera verktyg som kan användas för att öka tryggheten för kvinnor som utsätts för hot, trakasserier och våld. Redan i dag är det möjligt att utfärda besöksförbud som avser ett eller flera större geografiska områden i anslutning till sådana platser där den utsatta personen har sin bostad eller arbetsplats eller annars brukar vistas. Användningen av besöksförbud och även andra skyddsåtgärder kan utvecklas och förbättras. I Stalkningsutredningens uppdrag ingår bland annat att belysa hur lagen om besöksförbud tillämpas och att föreslå förändringar för en bättre användning av besöksförbudet, Ju 2006:09, dir. 2006:84. Utredningen ska också lämna förslag på en rättslig reglering som medger att besöksförbud kan kontrolleras med elektronisk övervakning. Stalkningsutredningen ska lämna sina förslag senast den 30 september 2008. Efter att Stalkningsutredningens förslag har remitterats är jag beredd att ta ställning till det förslag till skyddsåtgärd som Tobias Krantz har frågat mig om. Lika viktigt som att skydda kvinnor från män som utsätter dem för hot och våld är det att komma till rätta med detta våld. En bra utgångspunkt för det arbetet är regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor som innehåller 56 konkreta åtgärder av olika slag. Genom handlingsplanen tar regeringen ett helhetsgrepp på problemen. Drygt 800 miljoner kronor har avsatts för att genomföra insatserna.

Herr talman! Jag tror att Tobias Krantz och jag egentligen är väldigt överens. Det är förfärligt med de övergrepp som sker mot kvinnor och de hot som många lever under. Vi måste arbeta väldigt brett för att angripa den problematiken. I Stalkningsutredningens uppdrag ingår att belysa hur lagen om besöksförbud fungerar och föreslå förändringar som kan leda till en bättre användning. En sådan sak som man kan fundera på är det som föreslås i interpellationen om att ha ett större geografiskt område. Samtidigt är det möjligt att elektronisk fotboja på dem som inte kan sköta ett besöksförbud är mer effektivt. Då kan man notera när en överträdelse sker och inte bara beslutsmässigt bestämma sig för en geografisk enhet. Det är därför jag tycker att man ska fundera över hur det ser ut. Det här är ett väldigt allvarligt problem, men det är också något begränsat. Det vi vet i dag om dem som gör överträdelser av besökförbud är att det är en ganska liten grupp som står för en väldigt stor del av överträdelserna. Så var det 2004, som är det senaste året som vi har en genomgång ifrån. Brå har tittat på de här överträdelserna, och det är framför allt via telefon och sms som man överträder förbud mot kontakt med kvinnan. Även om det är få är det väldigt allvarligt. Vi vet att det händer hemska saker när besöksförbud överträds. Det finns all anledning att fundera över det hela, men jag är inte säker på att det räcker med att vidga det geografiska området i beslutet, även om det kan vara en del av det förbättringsarbete som måste ske. Jag tror själv rätt mycket på detta med elektronisk övervakning för den här typen av notoriska trakasserier. Jag tror att man kan få en bättre kontroll på det sättet. I det här arbetet måste vi också se till att åtgärderna är sådana att de så lite som möjligt begränsar kvinnans och barnens utrymme att röra sig. Det är väldigt lätt att vi riggar ett fort kring de här personerna, och så är deras frihet allvarligt beskuren. Det är den ju på grund av hot om trakasserier, men det får inte vara så att skyddsinsatserna gör ont värre. Det skulle inte en sådan här kommunarrest innebära heller, men jag vill ändå ha det sagt. Jag är rätt angelägen om att man ser det utifrån de berörda individernas situation och försöker hitta praktiska lösningar. Jag tror att vi måste åstadkomma en sådan trygghet att man vet när en överträdelse är på gång och att någonting kan hända just då. Då kanske vi ska fundera lite över den nya tekniken. Det här utredningsarbetet syftar lite vidare. Det finns många delar i arbetet som måste fungera bättre. Ekonomin och det sociala livet är på många sätt beskurna för de här kvinnorna som känner sig hotade och trakasserade. Det finns många stora och små beslut som vi måste fatta för att göra saker och ting bättre. Eftersom jag har några sekunder kvar av det här inlägget vill jag också passa på att säga att en viktig sak som vi nu lägger pengar och arbete på är att försöka behandla de här karlarna. När de ändå sitter inne eller har fått en dom på sig måste vi erbjuda någon typ av hjälp så att de kan komma ifrån det här bedrövliga beteendet. En del behandling kan faktiskt vara framgångsrik. Det är en olycka för de här personerna också i någon mening att de inte kan ta rättelse och komma över den låsning som de har till den här kvinnan eller situationen. Det är ett brett arbete som måste ske. Jag tror att det förslag som kommer från interpellanten kan vara värt att fundera över, men jag är inte tvärsäker än.

Herr talman! Först vill jag gärna säga att jag inte har glidit i åsikter. Jag är beredd att göra nästan vad som helst för att skydda de kvinnor som är utsatta. Men däremot funderar man över vad som är mest effektivt. Vi har gjort en skärpning av reglerna om besöksförbud. Vi har något som kallas särskilt utvidgat besöksförbud, och dessutom har vi frågan om besökförbud i egen bostad. Nu har vi haft de här reglerna ett tag, och det vi vet är att de används i väldigt liten utsträckning. Åklagarna uppfattar kraven på de nya reglerna som högt ställda. Brå har analyserat det hela, och vi tror att den här begränsade användningen av besöksförbudet, till exempel i gemensamt hem, kan ha olika orsaker. Man vet inte hur reglerna ser ut, man är osäker på vad som gäller och så vidare. Jag tror att de utvidgade möjligheter som redan finns inte utnyttjas därför att man inte riktigt har hittat en praxis eller formerna för det. Det är lite grann därför som jag säger att jag inte är tvärsäker. Intill dess att man faktiskt har använt de möjligheter som finns på ett begåvat sätt eller åtminstone sett skälen till varför de inte används är det dumt att införa helt nya och tro att det ska ge någon större effekt. Problemet med besöksförbud uppstår när det överträds, och då spelar geografin mindre roll. Riksdagen har bestämt att man kan ha ett vidare område än vad som var meningen från början, och det används i ganska liten utsträckning. Det bör man fundera lite grann över. Frågan om Värnamo skulle kunna vara försökskommun är spännande och intressant, men jag tror att det blir lite grundlagsmässiga problem om vi börjar testa olika lagstiftningar i olika kommuner, även om det är aldrig så roligt och skulle vara intressant för att se hur det fungerar. Däremot kan man tänka sig att lokalt öka kunskaperna om de vidgade möjligheter som finns och försöka få fler att fundera över hur de kan användas. De reglerna finns ju redan. Jag skulle inte alls bli ledsen om några försökte använda dem för att se hur de faktiskt fungerar. Det är möjligt att det kan hjälpa till i ett eller annat fall. Sammanfattningsvis väntar jag på Stalkningsutredningen. Jag tycker att det ska bli intressant att se vad den föreslår för att vi ska kunna förbättra lagregler och annat. Jag ser nödvändigheten av insatser på en rad områden. När det gäller besöksförbud och geografisk utvidgning tycker jag att det finns skäl att analysera ytterligare och fundera lite över varför man inte använder de vidgade möjligheter som riksdagen redan har erbjudit. Är det då ytterligare utvidgning som behövs, eller finns det andra sätt att se till att vi använder det här instrumentet bättre? Och som sagt: Jag tror att vi måste fundera över hur vi kan använda ny teknik och annat också. Det är trots allt inte fler kvinnor som drabbas av detta. Det är förfärligt många, men de notoriska överträdelserna är i antal så pass få att vi borde kunna täppa till mycket bättre än vad vi gör i dag. Och sedan måste vi arbeta på bredden med helheten, därför att våld mot kvinnor är dessvärre någonting som är ganska vanligt. Det är skälet till att regeringen i ett särskilt handlingsprogram och med ganska mycket pengar försöker angripa det stora problemet. Men just detta specifika som tas upp i interpellationen måste vi jobba med särskilt mycket, för de kvinnorna är väldigt utsatta, och det är ett mycket allvarligt problem.

Herr talman! Jag vill gärna tacka för debatten också av det enkla skälet att det här är viktigt och måste diskuteras hela tiden. Jag vill bara lägga till att det engagemang som finns ute i kommunerna har oerhört stor betydelse, därför att de här kvinnorna och barnen är väldigt ansatta. Det är verkligen inte bara rättsväsendets maskineri som måste arbeta för att de ska ha en vettig livssituation. Jag tror att det engagemang som finns i Värnamo och på många andra håll faktiskt kan se till att vi får ökad trygghet för de här kvinnorna. De är ofta i en väldigt skör och besvärlig situation. Det här ligger också i linje med det arbete som Rikspolisstyrelsen har inlett med att polisen ska samarbeta ännu mer med de lokala myndigheterna och att man ser så att säga att man har ett gemensamt problem men olika arbetsuppgifter för att lösa det. Sedan kan det dyka upp en och annan sak som man vill skicka upp till riksdag och regering. Det får vi ta till oss när de stöter på hinder eller svårigheter. Men jag skickar gärna signalen att jag ser väldigt positivt på det engagemang som finns i olika kommuner för att öka tryggheten för hotade och trakasserade kvinnor och barn. Det är också så att vi från rättsväsendets sida gör vad vi kan för att öka och initiera den typ av engagemang, kontakter och samarbete som kan behövas. Det är oerhört viktigt. Den här debatten tror jag tjänar sitt syfte att visa att vi menar allvar med att vi ska arbeta med frågorna.